Herr talman! Den hjälp som vi och andra har givit har till mycket stor del förstört förhållandena i mottagarländerna. Det ena vittnesmålet efter det andra kommer om hur vi har skapat någon sorts A lagare och bidragstagaranda i länder som vi i stället borde hjälpa att komma i gång. Jag har en fråga som jag hoppas att Alf Svensson kan svara på, men jag förstår att ni är fler om budet. Har regeringen ett tvåprocentsmål för u-hjälpen, alltså 2 % av BNP, i dagens penningvärde ytterligare 14 miljarder? Skulle detta i så fall fortfarande exkludera våra grannländer? Är er definition fortfarande att bistånd kan ges endast till länder som ligger tillräckligt långt bort, även när våra grannländer, när det gäller BNP per capita osv., tyvärr kvalar in i den gruppen?

Herr talman! Låt mig få säga att jag tycker att det är uppmuntrande och strongt av den nya regeringen att ha nått upp till 1 % och alltså höjt biståndsanslaget i jämförelse med vad som var fallet tidigare. Jag är helt på det klara med att det är en demokratisering, respekt för mänskliga fri och rättigheter och marknadsekonomiskt tänkande som skall till. Jag tror också att vi har misslyckats med biståndet av och till. Och det har vi även gjort med mycket annat här i världen. Och vi har naturligtvis erfarenheter. Jag kritiserar därför inte mina företrädare. När man börjar med en verksamhet, vare sig det är näringsliv i Sverige, miljöpolitik eller biståndsfrågor, infinner sig naturligtvis en del felsteg. Men vi har haft en ärlig vilja att hjälpa våra medmänniskor som har det mer än uselt. Vad jag är rädd för, herr talman, är att de många felstegen skall lyftas fram och sedan användas som ursäkt för att man inte längre skall bry sig om medmänniskor som verkligen hamnat på livets skuggsida. Denna typ av argumentering och dessa försök hoppas jag att vi är många här i kammaren som vänder oss mot.

Herr talman! Också jag anser att vi bör ratificera detta avtal, men jag har i min motion 1991/92:T2 lyft fram vissa egendomligheter i avtalet. Jag vill gärna få dem antecknade till protokollet. Förutom den skrattretande detaljstyrningen, som i lag tvingar bolag att bjuda på kaffe, utfäster sig svenska myndigheter att lyda EG-kommissionen hur tokigt den än bär sig åt. Det är märkligt att inte alla reagerar mot vad som sägs i avtalets 15 §. Jag läser upp hela paragrafen: 15 §, som återfinns på s. 23 i utskottets betänkande, lyder som följer: ''Ett beslut av kommissionen som riktar sig mot en enskild fysisk eller juridisk person skall prövas av svenska myndigheter, om kommissionen begärt verkställighet av beslutet. Så långt är allt gott och väl. Men så kommer det andra stycket som lyder: ''Svenska myndigheter får inte pröva frågan om ett beslut av kommissionen är ogiltigt på grund av att kommissionen saknat behörighet, att väsentliga processuella föreskrifter åsidosatts, att beslutet strider mot fördraget eller någon annan rättsregel som hänför sig till fördragets tillämpning eller att fråga är om maktmissbruk eller illojal maktanvändning från kommissionens sida.'' Tänker EG-kommissionen utöva maktmissbruk och illojal maktutövning? Om kommissionen skulle bära sig åt på ett sådant sätt, skall vi alltså tiga still och lyda utan att pröva det hela. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Regeringen skall också upphäva sådana kommunala beslut som strider mot avtalet . Härigenom inskränks alltså det kommunala självbestämmandet. Utskottet ger ingen förklaring, utan man svarar bara på s. 14 att detta är ''ett pris för möjligheterna till samarbete och för den nytta samarbetet kan ge.'' Herr talman! Jag vill nu ta upp en positiv aspekt som blir följden av detta avtal och som öppnar intressanta framtidsmöjligheter. Artikel 19 talar om att avtalet gäller för obestämd tid, men med en ettårig uppsägningstid. Artikel 14 rör tvistlösning. En blandad kommitté skall komma överens om lösning på problem som kan uppkomma. Lyckas de inte inom två månader, upphör avtalet att gälla. Ett avtal bör ju bara gälla när alla inblandade parter vill ha det kvar. Så länge de vill ha det kommer de alltså att anstränga sig för att lösa tvisterna. Det behöver kanske inte vara krångligare än så. Sverige, liksom de flesta andra EFTA-länder, har ett fungerande frihandelsavtal med EG. Tvister löses i det fallet genom konsensus i en blandad kommitté. Vi har också flera andra avtal med EG, varav detta luftfartsavtal alltså är det senaste. Kan detta vara en möjlig väg att gå vidare på? Avtal kan alltså slutas på alla områden där det finns ett gemensamt intresse av ett samarbete. Tvister löses genom konsensus i kommittéer med de berörda parterna. Det är kanske onödigt att bilda den EES domstol som EG-domstolen nu menar strider mot Det är viktigt att utreda detta alternativ till både EES och medlemskap i EG-unionen. Vi kan få ett fördjupat och förtroendefullt samarbete med våra grannar i sydväst, utan nya institutioner och utan att vi behöver ge upp vårt självbestämmande.

Herr talman! Det är i och för sig alldeles tillräckligt att Birger Rosqvist på detta sätt har tackat Görel Bohlin för hennes medverkan i trafikutskottets verksamhet under flera år. Jag skall komplettera det med att som kollega, och på mina moderata utskottskollegers vägnar, hylla henne för det hon har betytt och varit för oss i vårt arbete med trafikpolitiken. Görel har haft den sällsynta kombinationen av stor arbetskapacitet, stor intellektuell kapacitet och stor idérikedom när det har gällt pånyttfödelse och att komma med nya idéer inom trafikpolitikens viktiga område. Det är en så sällsynt kombination att jag här vill understryka den alldeles särskilt och hylla Görel för detta. Hur vi skall kunna fylla tomrummet efter Görel Bohlin i vår utskottsgrupp är svårt att säga. Den förlust som vi gör i utskottet och i denna kammare kan näppeligen kompenseras av den båtnad som Västerbottens län nu får åtnjuta med denna landshövding. Jag önskar Görel Bohlin fortsatt framgång och lycka i hennes nya värv och tackar för de år som varit i trafikutskottet och i Sveriges riksdag. I detta moment föreslogs lagstiftning, som innebär att riksdagen i visst fall överlåter förvaltningsuppgift till mellanfolkligt organ. För bifall till utskottets hemställan krävdes att minst tre fjärdedelar av de röstande anslöt sig till förslaget.

Ärade kammarledamöter!

Ett parti lämnade riksdagen efter endast en mandatperiod. I stället har två nya partier tillkommit, kds och Ny Demokrati. Tillsammmans har mer än 100 av er för första gången valts in i riksdagen med de stora förändringar i tillvaron som det onekligen litet annorlunda arbetet här innebär. Men också för er som tillbringat lång tid i riksdagen har det varit stora förändringar, att övergå från att vara ett oppositionsparti till att företräda en regering eller tvärtom. I mångt och mycket innebär det en ny roll, ett annat förhållningssätt. Jag har haft förmånen att lyssna på en stor del av höstens debatter som varit både livliga och engagerande. Jag vill tacka för allt ert engagemang och kunnande till gagn för vårt land. Jag vill också tacka de vice talmännen, kammarsekreteraren och all riksdagens personal för gott samarbete. Under hösten har jag haft tillfälle att besöka alla riksdagens enheter och överallt frapperats av det intresse och det engagemang för uppgifterna som man möter. Jag vill till sist önska er alla en skön och avkopplande julhelg och tacka för det snart gångna året. Vi möts igen här i kammaren fredagen den 10 januari. Och jag hoppas att det inte skall dröja länge innan den svenska flaggan på nytt finns på plats i vår kammare. Riksdagens höstsession är härmed avslutad.